Herr talman! På en direkt fråga i utskottet svarade Eva Goe s att hennes yrkande var ett avslag på propositionen. Då fanns det alltså inte underlag för eller möjlighet att föra en diskussion med miljöpartiet. I stället fick de tre övriga partierna diskutera hur problemen skulle lösas. Det är inte fråga om att lägga in praktik ute i arbetslivet, utan det handlar om arbetsplatsförlagd utbildning. Det tycker jag är mycket angeläget att markera. Om jag hade trott att Carl-Johan Wilson varit spelare, då hade jag kanske kunnat använda mig av en replik och sagt att han säkert hade tippat och satt 1 x 2. I betänkandet försöker han läsa ut olika reservationer som inte stämde mot varandra. Det kan däremot inte jag göra. Ni säger att ni ställer er bakom en treårig försöksperiod samtidigt som ni vill att den skall komma ett år senare. Då är det inte tal om några etappavgångar. Även i det nya förslaget vill man använda sig av kurser eller moduler. Där finns alltså en liknande skillnad. Jag tror inte att det är meningsfullt för Carl-Johan Wilson att försöka hitta på fler ursäkter till att ni bytte sida. Låt mig också säga att jag inte har upplevt att ni var intresserade av att föra en diskussion om att nu försöka göra något åt förslaget till ny gymnasieskola. Ni förde fram precis samma yrkanden som moderaterna, dvs. avslag på propositionen och en begäran om en ny proposition. Ni var alltså inte villiga att diskutera med oss i utskottet om det fanns möjlighet att göra förändringar. Kunskaper och färdigheter är två ord som jag har hört Ann-Cathrine Haglund använda i varje skolpolitisk debatt. Vad leder det framlagda förslaget till? Jo, det leder till ökade kunskaper och färdigheter hos alla. Det är inte fråga om att enbart slå vakt om de studieförberedande utbildningarna, utan det handlar också om att skapa möjligheter för dem som väljer de yrkesförberedande linjerna att öka sina kunskaper. Men det har Ann-Cathrine Haglund inget intresse av. Hon har bara intresse av att en liten grupp ungdomar får fördjupade kunskaper och färdigheter. Där går skiljelinjen mellan oss. Vi vill se till att alla ungdomar får en bra grundutbildning som stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden. Använd inte argumentet att det är relativt få sökande till den nya, treåriga IN linjen. Det har varit mycket få sökande till industriteknisk linje, och det är det också till den tvååriga linjen. Det här är en fråga som vi gemensamt med parterna skall försöka klara ut.

Herr talman! Om Lars Svensson tycker att jag använder uttrycken kunskap och färdigheter och förknippar dem med mig, tar jag det som ett beröm. Jag tycker nämligen att det är viktigt att den svenska skolan, både på grundskole och gymnasieskolestadierna, ger kunskaper och färdigheter till alla. Motsatsen mellan teoretiska och yrkesinriktade utbildningar har inte vi skapat. Den har propositionen skapat, eftersom man där ville förlänga de yrkesinriktade linjerna på bekostnad av de teoretiska. Vi moderater hävdar att alla skall få kunskaper och färdigheter. Propositionen liksom betänkandet talar inte om kunskaper och färdigheter, målen för utbildningen för gymnasieskolan och förkunskaper för högskolestudier och yrkesverksamhet. Det är en av de stora bristerna med propositionen. Det är inte det faktum att alla linjer blir treåriga som avgör vilka kunskaper och färdigheter de studerande får -- det är innehållet. De utvärderingar som jag citerade förut visar att treåriga utbildningar för alla inte ger en bra organisation. Eleverna är olika. De mål utbildningarna skall ha är också olika. Därför måste både längden och innehållet anpassas till elevernas önskemål och de mål som utbildningen skall nå. Däremot skall vi självfallet inte skapa återvändsgränder. Det skall finnas rikliga möjligheter att kunna komplettera för den som ändrar sig. I det betänkande som nu ligger på våra bord och som vi skall besluta om, finns inga bra möjligheter för ungdomar som i 15--16-årsåldern har svårt att tänka sig en treårig gymnasieutbildning. Jag vet inte vilka erfarenheter Lars Svensson har, men jag har undervisat elever i dessa åldersgrupper i många, många år. Jag vet att när det gäller de elever som går ut årskurs 9 kan inte alla tänka sig tre års studier till. De kan däremot tänka sig en tvåårig linje och en specifik yrkesutbildning. Sedan kanske de ändrar sig och vill komplettera. Sådana möjligheter skall vi skapa. Skall vi kunna skapa en utbildning där alla elever får sina anlag och behov tillgodosedda måste utbildningarna kunna variera både till längd och innehåll.